Herr talman! Jag har det intrycket från första lagutskottets överläggning kring det motionspar som nu behandlas, att alla i utskottet djupt beklagade den utveckling som har försiggått på detta område. Dock vill jag gärna påpeka, att det finns exempel på att sådana händelser som en tid förekommit rätt ofta plötsligt har upphört. Jag erinrar mig hur ungdomar störde julottorna i några :av Stockholms kyrkor, men sådana inslag tycks under senare år såvitt jag vet ha helt försvunnit. Uppenbarligen växtar förhållandena sålunda en smula, men i stort sett är utvecklingen oroande, den saken är alldeles klar. Ett enhälligt utskott ansåg också att så var fallet. Det är bara fråga om hur man skall komma till rätta med denna utveckling. Jag finner nog för min del utskottets formulering på s. 3, andra styckets sista sats, otillfredsställande, även om jag har skrivit under den.

Enligt min mening är brott mot kyrkofriden en typ av brott, som det ankommer på polisen att på eget initiativ beivra. Detta brott fallera ju under allmänt åtal. Man skall inte på det sätt som antyds i utskottets formulering behöva lägga en börda i antydda avseende — något slags anmälningsskyldighet — på kyrkobetjäningen, utan bevakningen skall vara en uppgift, som polisen har resurser att lösa.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

Herr talman! Jag hör till dem som vid behandlingen av denna motion i första lagutskottet skrivit ett särskilt yttrande och jag vill nu helt kort framhålla att det här inte i första hand rör sig om ett socialt stöd för denna kategori av människor, utan att det gäller en rättvisefråga. Det är helt enkelt fråga om att få skälig ersättning för arbete som utförts. Utskottet har vid behandling av liknande motioner 1964 och 1966 funnit att detta syfte är, som man säger, synnerligen behjärtansvärt och jag delar den uppfattningen. Jag delar också utskottets uppfattning att det är förenat med stora svårigheter att nå en samlad lösning på de här problemen, eftersom de kvinnor som kan komma i fråga inte utgör någon enhetlig grupp. Dessutom kan förhållandena vara mycket olika både när det gäller arbetsinsats och ersättning och när det gäller de personliga relationerna. Det är svårt att bedöma omfattningen av de tragedier som döljer sig bakom dessa förhållanden. Många gånger kommer de aldrig i dagen eftersom många kvinnor inte vågar sig in i en process vars utgång är oviss och som kan medföra extra kostnader. Om man själv skulle försöka sätta sig in i den situationen att man skulle göra ett uppoffrande arbete för en annan människa och förlita sig på löften om ersättning och sedan stå där ensam utan någon ersättning för ett arbete som pågått i åratal, så kanske man dock förstår bitterheten hos dessa människor — en bitterhet som kan bli en svår börda för dem och som också kan vändas mot samhället som här inte ger skydd och trygghet. En insats, som måste göras, är att lämna upplysning och information om nödvändigheten för varje individ att skydda sig själv genom anställningsavtal. Men informationen är en fråga på lång sikt, och problemet löses inte hel ler enbart med information. Man må förstå att det kan vara svårt för en hemmavarande dotter att begära ett anställningsavtal av sina föräldrar, även om det naturligtvis är önskvärt. Herr talman! Jag har med detta velat understryka vad vi sagt i vårt särskilda yttrande, att vi inte anser det uteslutet att man genom åtgärder på det ena eller det andra rättsområdet skulle kunna förbättra den rättsliga situationen för dessa kvinnor och därigenom åstadkomma en dellösning. Frågan bör alltså uppmärksammas och hållas aktuell.

Herr talman! Motionärerna anför i förevarande motioner att det finns exempel på att kvinnor som trätt i husmors ställe och under en följd av år handhaft skötseln av hemmet mot endast fritt vivre eller möjligen också någon ringa kontant ersättning. Anledningen därtill kan enligt motionärerna vara att husfadern har antytt att vederbörande skulle bli ihågkommen vid hans bortgång. Vid husfaderns frånfälle har det emellertid visat sig att något testamente inte har varit upprättat som husföreståndarinnan har kunnat stödja sig på för att erhålla ersättning, och hon har sålunda blivit utan del i arvet. I princip har jag den uppfattningen att denna fråga borde lösas på så sätt, att ersättning för utfört arhete skall utgå under den tid då arbetsinsatsen utförs, alltså med lön i vanlig mening. För att nå dithän tror jag att det fordras upplysning, om man vill undvika att hamna i en sådan situation som motionärerna omnämner. Det är heller inte säkert att det finns några ekonomiska tillgångar vid husfaderns bortgång. Dessutom är förhållandena så olika att varje enskilt fall kräver individuell behandling. Det kan många gånger behövas en allmän kurativ verksamhet, varvid kommunala förtroendemän och tjänstemän har en mycket stor uppgift att fylla. : Det bör i detta sammanhang framhållas att det skett en kraftig utbyggnad av den allmänna arbetsförmedlingen och arbetsvården för behandling just av de problem som kan möta före detta hemmadöttrar. Man försöker hjälpa dessa att finna en väg till arbetsmarknaden. Socialpolitiska kommittén har också diskuterat frågan om generösare grunder för bedömningen av rätten till förtidspension för hemmadöttrar. Jag. vill vidare erinra om att statsbidrag sedan några år utgått till den sociala hemhjälpen, vilket underlättar för kommunerna att lämna ersättning åt vårdare av åldringar och handikappade i enskilt hem. även KSA-utredningen kommer, såvitt jag vet, att pröva ifrågavarande gruppers trygghetsproblem vid arbetslöshet. Dessutom vill jag understryka vad som framhålles i första lagutskottets utlåtande, nämligen att andra lagutskottet med anledning av motioner som väckts vid årets riksdag senare kommer att pröva frågan om änkepension för hemmadöttrar.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
Herr talman! Jag hade inte tänkt att begära ordet, men jag tycker att jag som motionär i alla fall vill ha sagt, att vårt förslag inte syftar till att ge hemmadöttrarna några sociala bidrag för att de hjälpt sina föräldrar. Vad vi velat åstadkomma är att de som hjälpt sina föräldrar eller andra personer vid dessas frånfälle skall kunna göra sina anspråk gällande och få dem beaktade.

Tyvärr är det många gånger så att man glömmer bort dem som varit trogna och hjälpt sina föräldrar. Vid arvskiften händer det ofta att övriga syskon säger: »>Ja, men han eller hon har ju varit hemma och haft fri mat, fria kläder o.s.v. och skall därför inte ha någon särskild ersättning.» Ett tillägg till ärvdabalken borde göra det möjligt för dessa personer att göra sina anspråk gällande. Jag anser dessutom att domsagorna borde vara litet mera generösa när det gäller att bevilja avdrag. Jag känner till många fall där ett avdrag på 2 000 eller 3000 kronor för ett hemmavarande barns arbete för den bortgångne inte har godkänts; det hjälper inte att det berättigade i kravet kan styrkas.

Herr talman! Andra lagutskottet behandlar i föreliggande utlåtande motioner angående förmåner för deltidsoch korttidsanställda inom den allmänna försäkringen. Denna fråga är ju inte ny; den har återkommit regelbundet varje år. Det beror inte på någon önskan att göra detta till en följetong, utan det är ett bevis för att frågeställningarna fortfarande är aktuella. Motionärerna menar att en översyn av de nuvarande bestämmelserna är motiverad. Att det i vissa fall råder en disproportion mellan avgifter och förmåner för deltidsoch korttidsanställda torde stå klart. I bl.a. motionerna I: 790 och 11:864 ges några exempel på fall där arbetsgivaren erlägger avgift utan att arbetstagaren erhåller däremot svarande pensionspoäng. För en person vars enda arbetsinkomst är lön av anställ ning som varat ett halvt år och vilkens lön uppgår till 5000 kronor erlägger arbetsgivaren arbetsgivaravgift på lönebeloppet minskat med halva basbeloppet, men någon pensionsgrundande inkomst beräknas likväl inte, eftersom arbetsinkomsten inte överstiger basbeloppet. Ett annat exempel är en person som har en blandad inkomst bestående av 6 000 kronor på grund av verksamhet i egen rörelse och 5 800 kronor på grund av fyra månaders anställning. För den sistnämnda inkomsten erlägger arbetsgivaren arbetsgivaravgift som beräknas på lönen minskad med en tredjedel av basbeloppet. Den försäkrade är skyldig att själv erlägga avgift för pensioneringen på inkomsten av rörelsen. Eftersom avdraget för basbeloppet i första hand skall göras på inkomsten av anställning, som i detta fall är lika stor som basbeloppet, beräknas avgiften på hela inkomsten av annat förvärvsarbete. Resultatet blir att pensionsavgift beräknas även på de delar av inkomsten som ligger inom basbeloppet eller att de pensionsavgifter som arbetsgivaren erlägger för den försäkrade inte får någon motsvarighet i pensionspoäng för den försäkrade. I motion 11:904 berörs också frågan om en eventuell fördelning av basbeloppet vid blandad inkomst när det gäller fastställandet av underlaget för avgiftsinbetalningen. Principen att basbeloppet i första hand skall dras på inkomst av anställning påverkar givetvis den avgift som den enskilde själv skall erlägga för inkomst av annat förvärvsarbete. Om en person, som har en inkomst dels av deltidstjänst, dels av egen verksamhet, på inkomsten av egen verksamhet kunde dra av den del av basbeloppet som inte kan utnyttjas vid avdrag för anställning, skulle avgiften komma att stå i bättre relation till de pensionspoäng som erhålles. na menar alltså att de nuvarande förhållandena inte är rättvisa. även om ATP-finansieringen bygger på ett fördelningssystem och det fördenskull kan vara svårt att individuellt registrera inbetalda avgifter, borde det inte vara omöjligt att åstadkomma någon form som skapar större rättvisa än nu är fallet. Detta är motiverat även med hänsyn till att de nuvarande bestämmelserna drabbar en grupp inkomsttagare som i lika hög grad, kanske högre än inkomsstagare med normala inkomster, är i behov av att samla pensionspoäng för den framtida ATP-finansieringen eller att inte erlägga en större egenavgift än som svarar mot erhållen pensionpoäng. Vi har i en reservation som är fogad till utskottsutlåtandet sagt, att den nuvarande finansieringen av tilläggspensioneringen innebär att betydande avgifter erläggs för kortoch deltidsanställda utan att de anställda erhåller någon pensionsrätt. Vi har också pekat på att det andra spörsmålet, om en eventuell fördelning av basbeloppet, vore värt en översyn. Jag ber, herr talman, att med hänvisning till det som har anförts i reservationen få yrka bifall till den.
Herr talman! Andra lagutskottet säger i sitt utlåtande över motionerna bl.a., att frågan om sambandet mellan avgifter och förmåner, såvitt avser deltidsoch korttidsanställda arbetstagare, har tagits upp i motioner vid så gott som samtliga riksdagar under 1960-talet. Det är alldeles riktigt — jag tror att jag har stått i denna talarstol och talat i det här ämnet nästan varje år under 1960 talet. Det gläder mig att vi i år har fått så stor anslutning till reservationen om en ändring. Herr Jonsson i Mora har förut refererat till några exempel som står i utskottsutlåtandet. Det är rätt egendomli ga motiveringar som utskottet varje år har anfört. I början sade utskottet att man ville avvakta och se systemets verkningar. Sedan anförde utskottet som motivering att finansieringssystemet var föremål för överväganden inom socialdepartementet. Ingenting har dock hänt. Motiveringarna för att inte göra någonting nu tycker jag är något besynnerliga. Man säger att tilläggspensioneringen bygger på ett fördelningssystem, att arbetsgivaravgifterna debiteras och inbetalas kollektivt och att registrering av inbetalda avgifter inte sker individuellt för varje försäkrad. Det är väl riktigt, men det spelar ingen roll i det här sammanhanget. Här är det nämligen fråga om hur poängen räknas ut, och därvidlag gör ju försäkringskassorna och skattemyndigheterna en individuell bedömning. Jag vill ifrågasätta om det är riktigt att tillämpa ett fördelningssystem som får den verkan, att de som har låga inkomster erhåller de minsta förmånerna genom att det betalas in avgifter som inte blir pensionsgrundande. Jag skall anföra ytterligare ett exempel. Ponera att en person har inkomst av tjänst på 5800 kronor under sex månader och från eget företag får en inkomst av 5 800 kronor — jag väljer de siffrorna, eftersom de ger ett enkelt exempel. Arbetsgivaren gör då ett halvt avdrag för basbeloppet och betalar avgift för 2900 kronor medan denne låginkomsttagare sedan får för inkomsten av egen rörelse betala avgift för 5 800 kronor. Om vi hade ett system där inkomsttagaren i ett fall som jag här nämnt fick göra avdrag med ett halvt basbelopp skulle detta innebära att han slapp betala avgiften på halva detta belopp från inkomst av eget företag. Det skulle betyda en inbesparing på 290 kronor om året om man räknar med 10 procents ATP-avgift, en icke föraktlig sum ma för en person med en inkomst på mellan 10 000 och 12 000 kronor per år. Men den enkla ändring som krävs för detta vill man alltså inte göra. Jag förstår inte att det skall vara så svårt att få gehör för detta krav. Vi begär nu liksom tidigare en utredning.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

Herr talman! Den allmänna tilläggspensioneringen tillkom under stora födslovåndor. Men när skapelseakten väl var över har produkten blivit föremål för ett kolossalt intresse, framför allt från motståndarna till reformen. Det är helt enkelt ingen måtta på reformivrandet. År efter år har som omvittnats från denna talarstol motioner presenterats med krav på nya förändringar. Ibland kan man nog bakom dessa förslag ana en vilja att sätta in en murbräcka för att försvaga det nuvarande systemet. När man inte går till attack mot fondbildningen försöker man i stället så smått omvandla det från ett fördelningssystem med kollektiv avgiftsbetalning till ett premiereservsystem. Dagens reservanter är inne just på denna väg, vilken man rekommenderar enbart av det skälet att en liten grupp inom systemet skall få speciella fördelar. För den sakens skull är man beredd att spoliera ett i administrativt hänseende synnerligen enkelt system. Tilläggspensioneringen utgör som namnet anger ett tillägg utöver den folkpension som medborgarna får. Detta tillägg utbetalas samtidigt med folkpensionen och är samordnat med denna på så sätt, att ett visst basbelopp som frånräknas löneinkomsten motsvarar den grundpension eller folkpension som utgår. På den inkomst, som överskrider detta basbelopp och inte överstiger detta 7,5 gånger, beräknas underlaget för tilläggspensionen. Varje års inkomster omräknas sålunda i pensionspoäng och ger efter 30 års — under övergångstiden 20 års — intjänande full pension, varvid pensionen beräknas efter medelpoängen för de 15 bästa inkomståren. När ATP genomfördes år 1960 sattes basbeloppet till 4 000 kronor enligt 1958 års penningvärde. Folkpensionen var då ungefär 50 procent av basbeloppet. Men man angav som riktmärke att folkpensionen om 10 år skulle utgöra 90 procent av basbeloppet. Där är vi nu i dag. Och vi har i dagarna fått en proposition som kommer att ytterligare öka den procentsatsen för folkpensionen. Liksom folkpensionen följer levnadskostnadsstegringen är också tilläggspensionen värdebeständig genom att basbeloppet höjs varje gång konsumtionsindex stiger med 3 procent. Pensionsgrundande inkomst är både inkomst av tjänst och anställning och av annat förvärvärvsarbete i den mån summan överstiger det för året gällande basbeloppet och inte är högre än 7,5 gånger detta basbelopp. För närvarande innebär detta ett tak på 43 500 kronor. Det är skattemyndigheten som på grundval av inkomstdeklarationen från den enskilde arbetstagaren eller företagaren varje år fastställer årets pensionsunderlag. Skattemyndigheten räknar alltså ut poängtalet och uppgiften överförs till försäkringsverket, varifrån pensionen sedan utbetalas. Detta är i korthet principen för grundandet av pensionsrätten och därmed följande utbetalning av pension. Vad sedan beträffar finansieringen är principen, att arbetsgivaren betalar för sina anställda såsom kollektiv, varvid antalet skall redovisas i förhållande till anställningstidens längd. Har man en anställd som har varit ett helt år hos arbetsgivaren räknas denne som en årsanställd. Är det någon som har varit heltidsanställd under en månad räknas denne som en tolftedels anställd o. s. v.

i Det finns således inget direkt samband mellan inbetald avgift och den pension som försäkringstagaren har till godo. Det är på den punkten som motionärerna och reservanterna gör sig skyldiga till ett feltänkande. De resonerar om två olika basbelopp som om de skulle vara ett. Det är inget direkt samband mellan avgifter och pension i annat fall än när det gäller en företagare som har gått in i systemet. Om en arbetsgivare inte skulle betala in den stipulerade avgiften för sina anställda — och det händer — inverkar det inte på den pensionsgrundande poängen för de anställda. Den anställde får pensionspoäng och pension på den inkomst som han eller hon har deklarerat till skattemyndigheten. I motionerna I:41 och II:52 samt 1: 790 och II: 864 kritiseras det förhållandet, att arbetstagare med deltidseller korttidsanställning inte får tillgodoräkna sig den inkomst arbetsgivaren erlagt avgift för. Man anser således, som här har antytts i inläggen, att till AP fonden inbetalas pengar som den korttidsanställde inte kan tillgodoräkna sig. Men som framgår av vad jag har sågt tidigare måste resonemanget bottna i förbiseende av att avgifter och pensionspoäng inte har något direkt samband. I reservationen säger man följande: »Såsom framhåilits i motionerna medför den nuvarande finansieringen av tilläggspensioneringen att betydande avgifter erlägges för kortoch deltidsanställda utan att de anställda erhåller någon pensionsrätt.» Jag vågar påstå att det är fel. Pensionsrätten förlorar man ju inte. Deklarerar den anställde eller en företagare, som har en deltidstjänst vid sidan av sitt vanliga arbete, inkomsten av deltidsanställningen blir ju denna inkomst tillsammans med annan inkomst som deklareras pensionsgrundande, såvida inte den sammanlagda inkomsten överstiger 7,5 gånger basbeloppet. Det som överstiger detta tak får man ju ingen pensionspoäng för. Det är således personer med höga inkomster som kan bli lidande på detta men inte de som har låg inkomst. Än en gång, pensionen grundas på självdeklarerad inkomst och har inget samband med vad arbetsgivaren betalar, och var och en får den pension han eller hon skall ha med utgångspunkt från den deklarerade inkomsten. Att arbetsgivaren måste betala även för korttidsanställda har ju också en social aspekt, ty det är synnerligen viktigt att arbetsgivaren betalar lika stora sociala avgifter för alla sina anställda. Skulle han betala mindre för dem som är korttidsanställda skulle det väl i många Tall fresta till att i så stor utsträckning som möjligt anställa arbetskraft endast för kort tid. Det är för övrigt inte bara pensionsavgifter som arbetsgivaren har att inbetala. Det finns en rad andra sociala avgifter som han betalar, t.ex. avgifter till sjukförsäkring, moderskapsförsäkring och yrkesskadeförsäkring. Det kollektiva finansieringssystemet har stora fördelar, och utskottet anser att en ändring enligt reservanternas förslag skulle spoliera den enhetliga uppbyggnaden av pensionssystemet. Liksom under tidigare år avstyrker därför utskottsmajoriteten motionsyrkandena. Beträffande den andra delen av reservationen finner man att resonemanget också här går i sådan riktning, att man får den föreställningen att reservanterna sätter likhetstecken mellan det basbelopp som arbetsgivaren betalar och det som myndigheterna drar av när den pensionsgrundande poängen räknas fram. Som jag tidigare framhållit rör det sig om två olika saker. Den som har s.k. sidoinkomst får i princip tillgodoräkna sig både inkomsten från anställningen och inkomsten från annat förvärvsarbete som pensionsgrundande inkomst. På all inkomst avräknas basbeloppet eftersom det svarar mot den summa som är underlag för folkpensionen.

Följden blir att försäkringstagaren får betala avgift för hela den inkomst som han deklarerar som sidoinkomst, ty man har dragit av basbeloppet på den inkomst som ligger inom anställningen upp till 7,5 gånger basbeloppet. Men lika väl som han får betala avgift för den inkomsten får vederbörande också pensionspoäng för hela den inkomsten. Man drar inte av något basbelopp på den inkomsten när vederbörande skall få pensionspoäng, eftersom avdrag skall göras på den del som ligger inom anställningen. Herr Sundman och herr Ullsten har i sin motion föreslagit att basbeloppet i första hand skall avräknas mot inkomsten av annat förvärvsarbete, men resultatet därav skulle bli att försäkringstagaren tjänade in pensionspoäng utan att behöva betala för den. Utskottet anser inte detta vara en så angelägen reform, att det gör en ändring av systemet nödvändig, och utskottet har därför avstyrkt motionen. Reservanterna har i det fallet gått ifrån motionen och föreslagit att det skall utredas, om inte det basbelopp arbetsgivaren avräknar vid utbetalning av avgifterna bör uppdelas på båda inkomstdelarna i förhållande till respektive inkomsters storlek. Herr Gustavsson i Alvesta redogjorde för detta och sade att man från en anställning kan ha en inkomst som inte är tillräckligt stor för fullt basbelopp, och då bör man få dra av resten på den inkomst man haft vid sidan av inkomsten av tjänst. Ja man kan möjligen tjäna något på avgiftssidan genom ett sådant arrangemang men man vinner ingenting i pensionshänseende. Man kan tjäna på att man i samband med att man betalar sin egenavgift också får en del av ett basbelopp draget från inkomsten, men när vederbörande får pension utgår den från inkomsten av samtliga inkomstkällor och man får sin pension med avdrag av ett basbelopp. Om man i anställningen inte kommer upp till sådan inkomst att det blir fråga om en liten del utöver basbeloppet, så skall arbetsgivaren betala in avgiften, säger herr Jonsson i Mora. Men om man inte har en inkomst som går upp över basbeloppet, så får man ingen tilläggspension, ty basbeloppet motsvarar folkpensionen, och pensionsutfallet blir precis detsamma om man gör som = reservanterna rekommenderar. För den lilla vinst för en mycket begränsad grupp människor som skulle uppstå vid inbetalning av egenavgiften för deras inkomst vill man sålunda slå sönder hela systemet genom att försämra och fördyra administrationen. Det skulle nämligen bli följden, om vi går ifrån den kollektiva beräkningen och anknyter avgifterna till varje enskild person. Slutligen vill jag säga några ord om vad som upptagits i de likalydande motionerna I:41 och II:52 men som inte har medtagits i reservationen i år, nämligen det gamla kravet att öka ut möjligheterna att intjäna pensionen. Det gäller alltså 15 och 30-årsregeln. Man framhåller att en person kan arbeta i 40—50 år, men han får bara tillgodoräkna sig inkomsten under de bästa 15 åren. Därigenom kan den som haft låga inkomster under mycket lång tid komma i ett sämre läge än den som under kortare tid än 30 år haft höga inkomster. Kravet på ändring härvidlag har man nu släppt; ingen reservation har på den punkten avgivits i år. Jag förstår det. Man har väl börjat inse att bekymren om dem som har betydligt längre intjänandetid än 30 år är en fråga för framtida generationer.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
Herr talman! I slutet av sitt långa anförande kom fröken Sandell in på det som frågan gäller. Fröken Sandell talade om födslovåndorna vid ATP:s tillkomst och menade att det inte är någon måtta på viljan att reformera systemet. Hon sade vidare att man nu vill slå in en murbräcka mot fördelningssystemet. Vad det är fråga om, fröken Sandell, är att skapa rättvisa. Kontentan av fröken Sandells resonemang, som framkom i slutet av hennes anförande, blev att det inte är möjligt att skapa rättvisa, eftersom man då försämrar och fördyrar administrationen. Detta var hennes svar på kravet på rättvisa i systemet. Fröken Sandell! Vi har aldrig gjort gällande att vårt förslag skulle ge flera pensionspoäng. Vi har hela tiden understrukit — och det har också framgått denna gång — att det är dubbelavgifterna som är orättvisa. Fröken Sandell har inte heller reagerat mot det exempel, som återges i reciten i andra lagutskottets utlåtande, varav det klart framgår hur systemet verkar. I det anförda exemplet med en sammanlagd inkomst på 11 800 kronor betalas en ATP avgift på 9867 kronor, eftersom inkomsten är uppdelad på inkomst av tjänst och inkomst av eget företag. Är det riktigt, fröken Sandell? Om det endast hade varit fråga om inkomst antingen från det egna företaget eller från tjänst hade vederbörande inte behövt betala avgift på mer än 6 000 kronor. Jag sade i mitt föregående anförande, att följden blir att den som har denna låga inkomst själv får betala in avgifter på ungefär 300 kronor. Om vi hade en ordning, där arbetstagaren för den inkomst han får från det egna företaget i det anförda exemplet skulle få dra av ett halvt basbelopp, så att från den sammanlagda inkomsten inte skulle dras mer än ett helt basbelopp, skulle vederbörande slippa betala cirka 300 kronor i avgift. är det så svårt att förstå, fröken Sandell? Det går inte att vifta bort förslaget med att det är svårt att genomföra administrativt. Det är något som ' kan klaras på det lokala planet och berör inte på något sätt fonderna. Efter de tio år som diskussionen i denna fråga pågått har jag fått det intrycket, att allt fler börjar förstå hur det rådande systemet verkar och vilka orättvisor det leder till, men fröken Sandell ' vill inte förstå detta.
Herr talman! Fröken Sandell säger att vi är ute efter att försvaga systemet genom det förslag som vi framlägger i motionerna och i reservationen. Det är en fullständig feluppfattning, fröken Sandell. Det är inte fråga om detta utan avsikten är att inom systemets ram genomföra reformer som är nödvändiga för att det skall kunna fungera ännu bättre än det nu gör. Vad vi pekat på är den disproportion som i vissa fall råder mellan avgiftsinbetalningarna och de pensionspoäng dessa ger. Beträffande det av fröken Sandell åberopade exemplet, som hade nämnts av mig, vill jag säga att det ändå var ett faktum att det på grund av den låga inkomst som vederbörande hade inte blev några extra pensionspoäng genom de avgifter som inbetalades. Det betalas alltså in avgifter utan att någon extra pensionspoäng kan tillgodoräknas härför. Vidare sade fröken Sandell att det är en vtterst liten grupp som berörs och att vi är ute efter att skaffa denna grupp särskilda fördelar. Också detta är ett felaktigt uttalande. Det är inte fråga om att utverka fördelar utan vi vill bara skapa rättvisa inom en del av systemet där någon sådan för närvarande inte finns.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Jonsson i Mora om att gäller det rättvisekrav, så skall man inte i första hand ta hänsyn till om det är en liten grupp eller ej. Men det som är avgörande här är att man slår sönder ett system som är uppbyggt för att vara administrativt enkelt och billigt. Att göra den förändring som motionärerna och reservanterna önskar och knyta avgiften till varje anställd — ty så måste det ju bli — skulle innebära att det behövde föras ett register över vad som be talas för varje anställd. Detta skulle slå sönder det fina i pensionssystemet, som just är att det sker en inbetalning av avgifter kollektivt. Det är som jag sade förut, att om hela inkomsten är deklarerad, så får vederbörande poäng på den. Detta har inget samband med vilken avgift arhetsgivaren har betalat. Man kan också säga att det finns de som får förmåner utan att det betalas in avgifter just därför att detta kollektiva system tillämpas. Det gäller när någon blir invalidiserad och måste ha förtidspension och när någon dör och familjen får pension. Det kan vara en person som inte arbetat särskilt många år och som det betalats in ytterst få avgifter för. Vederbörande får ändå tillgodogöra sig förmåner inom tilläggspensioneringen som är baserade på en antagandepoäng, grundad på inkomsterna under tre av de fyra närmast föregående åren innan vederbörande t.ex. blev invalidiserad. Den förtidspension som i sådana fall utgår är baserad på en inkomstsumma som räknats fram på grundval av antagandepoängen för en period som sträcker sig ända fram till dess att personen i fråga skulle ha fyllt 65 år. Jag upprepar att det alltså finns de som får fördelar genom pensionssystemet utan att några motsvarande avgifter betalats in. Det är det fina med detta system, att avgifterna betalas in kollektivt och pengarna sedan fördelas utan att vara knutna till en bestämd person.

Herr talman! Det system för basbeloppets beräkning som vi vill ha till stånd påverkar inte, fröken Sandell, den kollektiva avgiftsinbetalningen från arbetsgivarna. Därvidlag sker ingen förändring, utan vi syftar i första hand på de fall då — som jag givit exempel på — vederbörande har ett eget företag men en arbetsgivare gjort avdrag med låt mig säga ett halvt basbelopp. Då skall enligt vår mening rätt till avdrag föreligga på den del av inkomsten som kommer från eget företag. Och vad har förtidspensionerna med detta att göra? Fröken Sandell menar väl inte att det är denna grupp som ensam skall svara för att det blir ett fördelaktigare system för antagandepoäng när det gäller förtidspension?
Herr talman! Jag begärde ordet endast för att stillsamt avge en protest mot fröken Sandells uttalande att ATP systemet är ett administrativt enkelt system. Det är det inte alls, fröken Sandell. över 100 000 personer sysslar med dessa ting, och de får enligt en utredning lägga ned flera miljoner arbetstimmar på saken. Rätt skall vara rätt, fröken Sandell! Sedan vill jag instämma i det allra mesta av vad herr Gustavsson i Alvesta har sagt och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Motionärerna talar om att det inom systemets ram skulle vara möjligt att göra en förändring i det här avseendet. Om man emellertid skall ändra inom systemets ram, får man också vara beredd på att ta vissa andra konsekvenser. Om vi skulle vända litet på steken när vi diskuterar denna fråga och syssla med en löntagare som förstärker sin årslön genom att »extraknäcka» som vi säger på Västkusten, hur kommer då systemet att verka för denne? Jo, han får först genom sin helårstjänst ett basbelopp. Om han sedan under två månader har kvällstjänst, betyder det att han ytterligare drar av två tolftedelar. Det blir alltså motsatsen till vad herr Gustavsson i Alvesta sysslar med. Om man skall ändra inom syste mets ram, måste även denna sida beaktas. Jag har mycket noga gått igenom detta problem. Jag har diskuterat det med riksförsäkringsverket och har ingen anledning att här säga att administrationen i och för sig skulle fördyras. Det går an att syssla med dessa problem individuellt när man har 8—10 anställda. Men studera den administrativa sidan med en individuell behandling, därest man har 100, 200, 500 eller 1000 anställda. Ta t.ex. de stora grupper som går in och ut ur vissa norrlandsföretag. Hur skall man klara det inom de stora kommunerna där man har extraarbetare intagna? Det är inte riktigt så enkelt som herr Gustavsson i Alvesta försöker att göra det för sig. Om herr Gustavsson vill fortsätta att strida i denna fråga, bör han nog ta med sig löntagarna i större utsträckning och se på den andra sidan av saken.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
Herr talman! Det var intressant att höra herr Olsson i Mölndal säga att han har diskuterat denna sak med riksförsäkringsverket. Vi skall inte referera vad vi diskuterade i går, men det är inte så svårt som fröken Sandell här vill göra gällande. Sedan tror jag inte att det blir så stora konsekvenser som herr Olsson i Mölndal säger att det blir. Men frågan gäller rättvisa, herr Olsson i Mölndal, och då begränsar vi det inte till en grupp.

Herr talman! Jag har tillsammans med en partikamrat i denna kammare motionerat om att affärstidslagen skall upphävas. Vi stöder oss därvid främst på vår uppfattning att näringslivet i vårt land bör bygga på fri konkurrens mellan olika företagstyper. Det betrak tas allmänt som ett önskemål att kon kurrenshämmande element så långt som möjligt skall elimineras. Då det gäller frågor om näringsfrihet, kartellagstiftning och dylikt har riksdagen alltid klart deklarerat att det ena företaget inte bör ha väsentliga fördelar framför det andra. Affärstidslagen infördes som en avlösning av den gamla butikstängningslagen, och det är ingen tvekan om att man tog ett steg i rätt riktning när man ändrade de otidsenliga bestämmelser som förut gällde. Jag har emellertid svårt att förstå varför det nödvändigtvis skulle göras halt på halva vägen. Det enda rimliga hade givetvis varit att man helt hade upphävt en lagstiftning som överlevt sig själv. Det moderna servicesamhället har ingen nytta av en lagstiftning som utan några påtagliga fördelar försämrar möjligheterna att ge kunderna bästa service. Utskottet framhåller att de olika kommunerna har stora möjligheter att ge dispens om affärsidkaren ansöker därom, men det är alldeles uppenbart att just detta dispensförfarande ger en kraftigare snedvridning av konkurrensförhållandena. Samhällets utveckling med snabba kommunikationer, där det i praktiken snart finns en bil i varje hushåll, medför naturligtvis att man har möjlighet i en helt annan utsträckning än tidigare att handla i affärscentra och inte är bunden till en närbutik. Om då strax utanför den egna kommunens gränser finns företag, som tack vare en generösare kommunstyrelse kan ha kvällsöppet, innebär detta ett avsevärt avbräck för affärerna i den egna kommunen. Jag skulle inte engagera mig i denna fråga, om det fanns ett verkligt starkt skäl för bibehållande av affärstidslagen. Det förefaller emellertid som om den enda anledningen till denna lag var att man inte vågade ta steget fullt ut för två år sedan. Jag ber att få yrka bifall till det i motionerna I: 348 och II: 399 under II framställda yrkandet.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm säger att han och andra representanter för vårt näringsliv inte förstår varför man gjort halt på halva vägen när man införde den nuvarande affärstidslagen. Hälften av den tid under vilken man förutsatt att denna lag i första hand skulle gälla har nu gått.

Lagen borde ges en begränsad giltighetstid, förslagsvis fem år, och därefter skulle man på nytt pröva om affärstidsregleringen skulle kunna slopas helt. Erfarenheterna av den friare regleringen och den utveckling som kunde ske inom ramen för denna borde ge en bättre vägledning för prövningen. Det är alltså endast två och ett halvt år som gått och det återstår följaktligen ytterligare två och ett halvt år. Ett enigt utskott anser att man inte har fått tillräckliga erfarenheter av de eventuella nackdelar som kan vara förenade med att nu helt slopa lagen utan att man bör vänta försöksperioden ut. Vi får då tillfälle att på nytt ta upp frågan och ta ställning till den. I motionerna har det hemställts att affärstidslagen skulle upphävas från den 1 juli 1969. Om detta yrkande inte vinner riksdagens bifall, hemställer motionärerna att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle hemställa om åtgärder som syftar till en likformig tillämpning av lagen. Utskottet har ansett att det skulle vara möjligt att få bättre likställighet beträffande stängningstider och sådant i kommunerna genom ett samråd t.ex. mellan handelns och de handelsanställdas organisationer och företrädare för de kommunala myndigheterna.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

Herr talman! Det kan förefalla litet underligt att jag som är engagerad i en affärsrörelse med stora enheter — bl.a. varuhus — är kritiskt inställd till en uppmjukning av butikstängningslagen. I motsats till herr Fridolfsson i Stockholm har jag den uppfattningen att det visserligen går bra för de stora varuhusen att hålla öppet på söndagar och kvällar men att småföretagen inom svensk handel skulle slås ut om vi följde herr Fridolfssons rekommendation. Herr Fridolfsson behöver bara titta på småhandlarnas förhållanden i fråga om t.ex. arbetstid för att inse detta. Receptet är effektivt men det är föga lämpligt i nuvarande situation. Genom den uppmjukning av lagen som skett har vi börjat komma in på vägar som är allvarliga för de affärsanställda och handeln. Det behov av ökat öppethållande som herrarna talar om föreligger icke. Om vi flyttar stängningstiden en timme framåt i tiden, innebär det bara att vi ändrar människornas vanor när det gäller att göra inköp. Inom denna grupp finns icke någon solidaritet gentemot de medmänniskor som är anställda i butiksyrket och icke heller de olika företagen emellan. Vi har kommit in i en situation, där jag tror att varken den privata eller den kooperativa handeln anser det vara lyckligt att fortsätta på denna väg.

Herr talman! Herr Lundberg sade att han har vissa kontakter med de stora företagen inom handeln. Dessa företag har som bekant möjligheter att ha öppet i i det närmaste obegränsad omfattning. Herr Lundberg sade vidare att jag talar för vissa grupper småhandlare. Men varför skall — genom den befintliga konkurrensbegränsning som föreligger — småhandlarna ha en sämre ställning än de stora varuhusen som herr Lundberg pläderar för? Herr Lundberg var också orolig för att familjemedlemmarna som arbetar i ett företag skall få en arbetstid som är alltför betungande. Det tänker man minsann inte på i andra sammanhang. Men när det gäller att ge dessa företag möjlighet att på lika villkor konkurrera med de stora varuhusen och de större affärerna då åberopas detta. Jag tycker att möjligheterna att konkurrera är det argument som väger tyngst i diskussionen. Det var intressant att kunna konstatera att herr Lundberg placerade mig bland småhandlarna och sig själv bland storföretagen.
Herr talman! Om jag inte hörde alldeles fel så är det av vad herr Fridolfsson i Stockholm nyss yttrade tydligt att han har sovit under mitt anförande.
Jag tar det som en komplimang.
Jag sade nämligen att det är ur småhandlarnas synpunkt som herr Fridolfssons resonemang är farligt; de småhandlare som har sina butiker i närheten av de stora varuhusen klarar sig, men de andra har genom denna liberalisering av öppethållandet kommit i en allvarlig situation. Detta borde ändå herr Fridolfsson om han har någon som helst kontakt med det verkliga livet — och det vill jag inte yttra mig om — känna till. Herr Fridolfsson talade om småföretagens möjligheter att konkurrera. Om herr Fridolfsson tänkte igenom det hela och inte bara trodde utan toge reda på hur det förhåller sig i det levande livet, så skulle han finna att hans resonemang är ohållbart.
Herr talman! Jag sov naturligtvis inte under herr Lundbergs första inlägg och inte heller under hans andra. Vad jag vände mig mot var herr Lundbergs bekymmer för småhandlarna. Den konkurrensbegränsning som föreligger på grund av den nu gällande affärstidslagen drabbar många kategorier affärsidkare, även småhandlarna. Det är därför jag har motionerat, och det är där för jag yrkar bifall till min motion.
Herr talman! Eftersom herr Fridolfsson i Stockholm säger sig företräda småhandlarna och pläderar för en friare handel skulle jag vilja rekommendera honom att läsa Heckschers »Merkantilismens historia». Där kan han få veta hur den s.k. fria konkurrensen verkar i vissa sammanhang. På ett ställe heter det att konkurrensen dödar konkurrensen. När de stora företagen vidtar åtgärder t.ex. i fråga om butiksöppethållande, dödar de mycket snabbt den mindre handeln. Vi är väl inte beredda att ta konsekvenserna av detta.

Herr talman! Om jag nu skall koprcentrera min framställning så mycket som möjligt — och det tänker jag försöka göra — vill jag bara slå fast två sanningar. Den ena är att ett kultursamhälle som vårt måste väl vårda sig om ett gott djurskydd. Den andra sanningen är att det djurskydd vi har inte fungerar tillfredsställande. Motionärerna har fått mycket vatten på sin kvarn efter det att vår motion skrevs. Vi har alla läst i tidningarna de senaste veckorna om det mycket omfattande djurplågeri som förekommer i vårt land. Jag skall bara mycket kortfattat anföra några exempel. Vi har i vår motion pekat på olika arter av djurplågeri som förekommer, och det man nu läser om i tidningarna stämmer väl med vad vi har skrivit. Det rör sig om s.k. äggfabriker med höns som står inpackade i ståltrådsburar och aldrig får leva ett liv efter sin natur. Grisfabrikerna är ett nästan ännu mer avskräckande exempel. Man binder upp djur, som står fastbundna i veckor utan att de kan lägga sig ned och vila. Det är nästan så att man tror att det inte kan vara sant. Nötkreatur får stå på cementgolv och stengolv utan halm, som förr i tiden ansågs nödvändig. De får också obotliga sjukdomar i klövar och ben. Hästsporten har vi också nämnt. Vi anser att den sannolikt i och för sig är en form av djurplågeri. Man hetsar djuren, och nu har det kommit fram att man åtminstone på vissa tävlingsbanor använder rena tortyrredskap för att öka hästarnas snabbhet. Jag behöver inte tala om vad de kallas — vi har läst en redogörelse för detta i Expressen häromdagen. Det förekommer också stöld av katter och hundar, som sedan säljs till institutioner som bedriver vetenskapliga djurförsök. På den punkten borde vi få en bättre ordning. Människor fäster sig som vi vet mycket vid djur. I synnerhet om en ensam människa har en katt eller en hund och djuret blir stulet, är det en ganska allvarlig tragedi. Bandhundseländet har vi heller inte kommit från i Sverige. Man håller djuret bundna vid kojor, där de far mycket illa. Vi är helt visst eniga om att vi måste försöka sätta stopp för detta. Vi kan inte tolerera djurplågeri. Vad motionärerna begär är just att vi skall få till stånd en bättre ordning. De nuvarande bestämmelserna är inte = tillräckliga. I ett svar på enkla frågor i går instämde jordbruksministern i att bestämmelserna inte fungerar som de borde göra. Han menade att man skulle få överväga en annan ordning om utvecklingen i fortsättningen går på samma sätt som hittills. Utskottsutlåtandet — fylligt och bra som utskottsutlåtanden alltid är — ger också vid handen att vi har en lagstiftning som är mycket splittrad på olika förordningar utan att man därför vill beteckna den som heterogen. Ett sådant förhållande är naturligtvis av ondo. Det borde finnas en bättre samordning av dessa lagar eftersom de avser samma sak. Vi efterlyser i vår motion II:23 en översyn av dessa förhållanden för att få en bättre samordning och måhända en mera kraftfull ledning. Vi har fört fram tanken på en djurens ombudsman. Vi tycker att det behövs en sådan med en överblick över hela fältet, d.v.s. både tama och vilda djur, eftersom det förekommer mycket djurplågeri också av vilda djur. I Danmark har man ett system som verkar mera framsynt och djurvänligt. Man har en djurskyddslag som allmänt stadgar att djur skall hållas i för dess särart lämplig miljö. Där kan man alltså inte ha sådana här äggfabriker och svinfabriker eftersom förhållandena i dessa inte utgör en för dessa djur lämplig miljö. Framför allt behövs rejälare tag och en bättre samordning av åtgärderna för att få en bättre efterlevnad av djurskyddslagen till stånd. Det nämnda överorganet skulle kunna vaka över att djurskyddet verkligen fungerar. Vi har i dag ett djurskydd som ser bra ut på papperet, men det fungerar inte i praktiken. I ett kultursamhälle som vårt, befolkat av människor med medkänsla för djuren, kan vi inte längre acceptera situationen i dag på djurskyddsområdet. Vi vill också att den utredning som vi hoppas på skall ta upp frågan om nöjesjakten. Ty vi borde väl nu ha kommit ifrån den primitiva relikt som nöjet att utsläcka liv måste sägas vara. Herr talman! Jag vill med mina ord yrka bifall till motion II: 23.

Herr talman! Jag tror inte jag behöver ge herr Sjöholm något eldunderstöd i hans jakt på nöjesjägare etc. Den saken klarar han mycket bra själv. Vi får väl se vad debatten kommer att ge, ty det finns väl intressenter också för den andra sidan. Jag vill bara varmt instämma i vad herr Sjöholm sagt på de olika punkterna och därmed också yrka bifall till motionen nr 23. Beträffande den andra motionen — II: 266 — tycker jag att utskottet inte har motiverat sitt avstyrkande på ett övertygande sätt. Det är tio år sedan vi fick tillsynsmän i hälsovårdsnämnden, och djurskyddslagstiftningen har varit föremål för behandling i olika sammanhang sedan 1959: i djurskyddsutredningen 1963, i propositionen 1965 och i samband med motionsyrkanden. Vid varje tillfälle säger man att tillståndet ingalunda är tillfredsställande. Den skildring vi har fått i dag ger också klart vid handen att utvecklingen på djurskyd dets område visst inte går framåt utan snarare utför. Djurskyddet och lagens efterlevnad blir uppenbarligen allt sämre. Jag minns inte om herr Sjöholm talade om de enorma mängder försöksdjur som behandlas bakom Ilyckta dörrar. Detta är också ett fält där det behövs tillsyn. Jag sade att det går raskt utför med utvecklingen. Det gäller dock inte beträffande lagstiftningen som ju har förnyats och allmänt anses vara bra, även om jag inte tror vad utskottet säger i sitt utlåtande på s. 15, att förändringen av djurplågeriparagrafen som beslutades 1966 har inneburit en skärpning av djurskyddet. Det var då man ändrade »utsätter djur för otillbörligt lidande» till »otillbörligen utsätter djur för lidande». Jurister som sysslar med dessa saker menar att man inte genom denna lagändring har kunnat få till stånd en förändring till det bättre. Ytterligare ett tecken på att systemet inte fungerar är ju att det är ytterligt sällan som något åtal anställs för djurplågeri. Likväl vet vi som sagt att djurplågeri förekommer dagligen. Få lagar har så dålig genomslagskraft som djurskyddslagar. Det har ju sin uppenbara förklaring: djur kan inte reagera med anledning av de lagar vi skriver. De kan råma och gala och skrika, men det kan vi alltid tolka på annat sätt. Vi yrkar i denna motion, att polisen skall överta tillsynsuppgiften. Departementschefen skrev 1965 att när polisen skulle övergå till att bli statspolis var det svårt att få med en sådan här tillsynsuppgift utöver polisens övriga uppgifter. Huvuduppgiften, att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, skulle utesluta en dylik tillsynsuppgift. Nog borde väl säkerheten också kunna inbegripa djurens säkerhet. Uppgifterna skulle nog gå att förena. I varje fall behövs det en förändring. Departementschefens avgörande synpunkt var, att om polisen fick tillsynen man skulle få två tillsynsmyndigheter, dels polisen och dels hälsovårdsnämndens tillsynsman. Emellertid måste ju polisen ändå fungera, då brott — även mot djurskyddslag — kommer till polisens kännedom. Jag tror att polisen har den auktoritet som behövs. Det behövs ett ämbete för att kunna genomföra dessa uppgifter. Detta är ingen kritik mot hälsovårdsnämndernas = tillsynsverksamhet, men de har en hopplös uppgift: de har, i varje fall i vissa kommuner, för många bindningar till de människor som de skall kontrollera i fråga om hur dessa handskas med djuren: Det gör som sagt uppgiften omöjlig. Därför räcker det inte med att hänvisa till att veterinärstyrelsen skall ge information och sköta utbildningsverksamheten för tillsynsmännen. Det är inte där behovet ligger. Det är fråga om behov av auktoritet. Sådan kan man inte få från veterinärstyrelsen. Jag finner att vårt yrkande är värt att slå vakt om, och jag tycker liksom herr Sjöholm att vi måste ta krafttag på detta område. Om man inte gör det, vittnar det om en kulturskymning på ett väsentligt fält. De som reser söderöver upprörs ofta av hur primitiva människor handskas hårt med djuren, slår dragare osv. Men vi har ju själva satt detta i system för den kallhamrade kommersialiserade konkurrensens skull.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
Herr talman! Jag skall fatta mig kort i denna fråga men vill ha sagt, att jag mycket skarpt vänder mig emot herr Sjöholm då han i sin motion påstår att jakt är att döda för nöjes skull. Det är en dålig betygsättning av jägarintresset i vårt land, och tillika anser jag att det är en hård dom över de cirka 250 000 jägarna i Sverige. Herr Sjöholm tycks ännu inte ha kunnat värdesätta den jaktoch viltvård som bedrivs av enskilda ' jägare och jägarorganisationer. Med tanke på de diskussioner som förts i denna kammare om jaktfrågor och olika jaktutredningar liksom också med tanke på de jaktlagsändringar som genomförts tycker jag ändå att herr Sjöholm inte skulle ha undgått att märka att det sker en hel del på detta område, framför allt beträffande jaktoch viltvården. I lagen sägs ju tydligt ifrån att jakt inte får bedrivas så, att villebrådet tillfogas onödig skada. Herr Sjöholm har kanske något annat i tankarna. Kanske vill han skapa någon sorts herremansjakt, men detta vänder jag mig emot. Han vill få bort de vanliga jägarna från våra jaktmarker. Herr Sjöholm måste väl dra jägarna över en kam, ty det lär bli svårt för honom att avgöra vilka av dessa 250 000 som är nöjesjägare och som dödar för nöjes skull och vilka som inte är det. Herr talman! Jag ber att varmt få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Sjöholm konstaterar kort och gott att djurskyddet i landet inte fungerar. Han är jurist och säger att frågan kan lösas genom tillsättandet av en djurens ombudsman, medan herr Werner konstaterar att det inte är något fel på lagstiftningen men att efterlevnaden inte är vad den borde vara. Han är prästman och ropar på polis. Så löser vi den här frågan. Jag tror att det är synnerligen angeläget att vi får en debatt om dessa spörsmål så att de belyses på ett bättre sätt än vad som skett i pressen under senaste tiden. Man skulle kunna fråga sig, hur den situation uppstått som vi för närvarande har i de nya djurfabrikerna på många håll i landet. Anledningen är helt enkelt den att konsumenterna-sam hället ställt det kravet på jordbrukarna att de måste rationalisera och mekanisera jordbruken för att därmed öka avkastningen per arbetstimme i produktionen. De är tvungna att producera billigt. Enda möjligheten för jordbrukarna har varit att pröva nya metoder. Med statens goda minne har man också ställt tekniker till förfogande, experter som sagt att jordbrukarna skall bygga så och så för att en man skall kunna sköta t.ex. 50 mjölkkor, klara av 2 000 grisar o. s. Vv. De unga jordbrukarna som satsat på jordbruket har följt detta recept, varefter det helt plötsligt upptäcks, att de nya byggnadsmetoderna medför djurplågeri.

Sedan kommer samma konsumenter tillbaka och säger: Men ni plågar ju djuren! | Uppfödarna har ju bara följt rekommendationerna. Det har lett till de påtalade missförhållandena, vilka konsumenterna nu helt plötsligt finner förfärliga. Då vill jag fråga herrarna: Skall vi gå tillbaka till de primitiva förhållanden som rådde i det gamla bondesamhället? Är det över huvud taget möjligt att göra det? Nej! Vi löser aldrig problemen med lagstiftning och polisuppsikt. Naturligtvis skall vi ha en rätt anpassad lagstiftning, och där skall vi följa utvecklingen med uppmärksamhet, men vi kommer aldrig till rätta med missförhållandena på den vägen. Vad vi måste satsa på är forskning och försök, som kan hjälpa jordbrukarna att bygga på ett sätt som medför ett djurvänligt klimat i stallarna. Jag vill påstå att vi med den proposition om den veterinärmedicinska rådgivningens organisation, som lades på riksdagens bord häromdagen, har tagit ett mycket stort steg framåt. Jag rekommenderar den propositionen för studium. Riktigt genomförda, borde förslagen i den propositionen kunna leda till en tillfredsställande kontroll av våra stallar och en god djurvård. Vi skapar på så sätt en motsvarighet inom djurvården till företagshälsovården i våra industrier och företag, när vi får en veterinärmedicinsk kontroll i våra stallar. Men det kommer att ta några år att genomföra det. Jordbrukets organisationer har förklarat sig positiva till den lösningen och vill medverka till den. Det innebär att praktiskt taget alla stallar så småningom kommer att stå under veterinärmedicinsk kontroll. Det ligger i jordbrukarnas eget ekonomiska intresse att djurvården verkligen fungerar, så att djuren inte skadas, vilket givetvis verkar hämmande på produktionen. Det sammanfaller sålunda med jordbrukarnas ekonomiska intresse att få en så god djurhälsovård som möjligt. Vi har ännu inte funnit den lämpligaste utformningen av stallar och miljö. Det är uppgifter som ännu återstår för forskningen. Hittills har jordbrukarna i stort sett fått pröva sig fram på egen hand. De har i andra delar av världen hämtat modeller, som inte passar för våra förhållanden lika bra som i länder där man inte ställer samma hårda krav på djurskydd som vi gör här. Men jag tror det finns möjligheter att med teknikens hjälp komma till rätta med svårigheterna, om vi bara hjälper till med ökade anslag till forskning, experiment och försök. Vidare anser jag att vi skall överlämna åt veterinärerna och hälsovårdsnämnderna ute i kommunerna att utöva tillsyn och uppsikt i detta fall. Jag är övertygad om att den vägen leder till de bästa lösningarna i våra strävanden att skapa ett allt bättre djurskydd i våra stallar. Det utomordentligt stora intresse riks dagen visat för dessa frågor är mycket värdefullt och visar att vi är vakna för vad som kräves av ett gott djurskydd. Jag tycker också det är riktigt att frågorna tas upp till debatt i pressen. Men man skall läsa det skrivna med gott omdöme och ha klart för sig att vad som där presteras är journalistik, inte vetenskap. Det ligger inga vetenskapliga utredningar bakom brandartiklarna. Det är fråga om en i och för sig värdefull journalistik, eftersom den får i gång en debatt och skapar en opinion, men man skall inte ta allt som skrivs i artiklarna för gott.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
Herr talman! Jag hoppas att herr Grebäck inte vill förringa bevisvärdet av de artiklar och av de bilder som förekommit i tidningarna. Jag trodde att vi kunde vara eniga om att förhållandena för närvarande är miserabla. Det är felaktigt att släta över de nuvarande förhållandena, ty de är verkligen sådana att de inte kan tolereras. Redan föregående år, då jag också hade väckt en motion i frågan, uttalade utskottet att man hade det intrycket att kontrollen över svinfabrikerna hade blivit bättre. Nu ser vi emellertid hur det alltjämt är ställt just i dessa anläggningar, där det förekommer = ett fruktansvärt djurplågeri. Herr Grebäck uttryckte många fromma förhoppningar; han sade dessutom att jag kallade på en ombudsman medan herr Werner kallade på polis. Nej, vi har kallat på en utredning om en allmän översyn över förhållandena, något som vi tror skulle kunna utmynna i tillsättandet av ett slags djurens ombudsman, vilken bara skulle intressera sig för djurskyddsfrågor. Rationaliseringssynpunkter kan aldrig ursäkta djurplågeri, herr Grebäck. Inte heller profitintresset kan någonsin göra djurplågeri ursäktligt. En ägare till en äggeller kycklingfabrik har förklarat att hans kycklingar har det så bra därför att den anläggning som han byggt för dem kostat flera miljoner kronor och är mycket fint inredd. Det är verkligen ett cyniskt uttalande. Anläggningen kostade säkerligen flera miljoner kronor, men detta hindrar inte att det i den kan förekomma ett fruktansvärt djurplågeri. Herr Wikner är naturligtvis fixerad i sina primitiva instinkter när det gäller jakt — det vet vi sedan länge. Jag talade om nöjesjakt, herr Wikner, och bakom denna ligger väl ändå nöjet att jaga. Vill herr Wikner bestrida detta? Att jaga är såvitt jag vet att döda djur. Herr Wikner siktar väl ändå till detta när han är ute i markerna, även om han inte alltid träffar bytet. Det är möjligt att det bedrivs en god viltvård, men den går ofta ut på att föda upp djur för att man sedan skall kunna skjuta dem. Man föder t.ex. upp fasaner, som blir halvtama, och bjuder kanske in sina affärsbekanta som sedan får sitta på sina stolar och skjuta fasanerna när de släpps ut. Det är en mycket otrevlig företeelse. Jag vill inte ha någon herremansjakt, herr Wikner. Jag tycker kanske t.o.m. mera illa om herremansjakten, men det berör mig lika illa om det är herr Wikner som om det är en kunglig person som bedriver jakten. Jag tror emellertid att det är svårt att diskutera denna fråga med herr Wikner. Vi befinner oss utom skotthåll för varandra — vem som skall lyckönskas mest till detta vet jag inte.

Herr talman! Sammankopplingen av präst och polis, herr Grebäck, är mycket populär. Det är inte första gången den förekommer. Jag vill emellertid påpeka att det förslag jag framlagt är detsamma som det som framfördes av utredningsmannen 1963. Huruvida denne var präst vet jag inte, men det måste i alla fall ha varit en vettig person. Jag tycker nog att förslaget är värt att hålla fast vid. Jag väljer inte polisen i detta sammanhang just på grund av hans egenskap att vara polis, utan därför att han har ett ämbete. Jag vet inte vem man annars skulle ålägga den tillsynsuppgiften. Om herr Grebäck har något annat förslag är det bra, ty det system vi nu har fungerar mycket dåligt. Jag tror att de som fått någon insyn i de nuvarande förhållandena kan hålla med om detta. Vidare anförs rationaliseringen som i viss mån ett försvar för det djurplågeri som sker på svinoch hönsuppfödningsfabrikerna. Vi får dock inte låta resonemanget löpa i en sådan cirkel. Rationaliseringen får ha sin absoluta gräns, angiven i lagen, och sedan får konsumenterna säga vad de vill. Vi måste väl ha ett lagligt samhälle. Vi kan inte heller jämt och samt avvakta framtiden. Vad. vi sett är graverande. Det är visserligen inte vetenskap som i allt ligger bakom tidningsartiklarna, men fotografier har tagits och man kan själv se ett och annat och dra vettiga slutsatser, även om man inte är vetenskapsman.

Herr talman! Det är dessa tvärsäkra uttalanden av både herr Sjöholm och herr Werner som gör mig en aning fundersam. Har ni över huvud taget varit inne i sådana här moderna stallar och sett hur de fungerar? Jag vill inte alls säga att förhållan dena i alla avseenden är bra; man befinner sig på experimentstadiet med alla de avigsidor som finns när man söker sig fram på nya vägar. Och från vårt håll har vi ju ställt oss avvisande mot dessa stora industrianläggningar när det gäller djurproduktion. Vi tror på familjejordbruket — av tillräcklig omfattning naturligtvis. Även familjejordbruket måste självfallet följa med i utvecklingen och rationalisera, ta nya metoder till hjälp. Omvårdnaden blir emellertid bättre där. Naturligtvis är detta inte alltid fallet, utan det kan vara tvärtom, men det uppstår faktiskt ett visst förhållande mellan djur och människor, som kan verka mycket positivt för djurens trivsel. Vi får dock acceptera utvecklingen; det finns ingen väg tillbaka när det gäller att försöka rationalisera driften. Detta behöver naturligtvis inte innebära att man inte skall göra allt vad göras kan för att förbättra djurskyddet över huvud taget. Herr Sjöholm säger att förhållandena är fruktansvärda, Ja, både herr Sjöholm och herr Werner är ju från Skåne, och jag måste erkänna att jag under de senaste åren inte varit nere och detaljstuderat förhållandena där. Jag kan alltså inte säga om de angivna förhållandena är speciellt utmärkande för Skåne. Men annars åker jag vida omkring i detta land, och jag har sett på många av dessa nya ekonomibyggnader som uppförts. Att karakterisera förhållandena där som fruktansvärda är, tycker jag, att göra sig skyldig till en mycket stor överdrift. På senaste tiden har helt enkelt miljöfrågorna även blivit aktuella i samband med djurhållningen. Dessa har kanske inte observerats tidigare, på samma sätt som miljöskadorna när det gäller det mänskliga samhället upptäckts först på senare tid. Att man skall försöka komma till rätta med missförhållandena instämmer jag helt i. Men att polisen skulle ha någon speciell kompetens eller sakkun skap som berättigar att polisen skulle gå in i stallarna och övervaka djurvården kan jag inte finna. Jag tror att polisen i det fallet inte här större kompetens än herr Werner själv. Nej, det är hälsovårdsnämnderna och veterinärerna som gemensamt skall utöva kontrollen. Och det utmärkande för dessa moderna stallar är att man där har en fortlöpande veterinärkontroll. Veterinären kommer med vissa mellanrum — minst en gång i månaden och ibland en gång i veckan.

Herr talman! Herr Sjöholm säger att jakten är uttryck för en primitiv instinkt. Men herr Sjöholm måste själv vara mycket primitiv om han karakteriserar jakten på detta sätt, och jag tror att herr Sjöholm får revidera sin ståndpunkt betydligt. Jag fick icke något svar på frågan om vilka av dessa 250 000 jägare som skall hänföras till kategorin nöjesjägare. Skär herr Sjöholm alla över en kam? Sedan hoppas jag att herr Sjöholm säger nej när man på en restaurang eller något annat ställe vill servera honom rensadel, hjortstek eller något annat begärligt viltdjur.
Herr talman! Jag vet inte om det kan vara herr Wikner till någon tröst när jag säger att jag faktiskt inte brukar äta sådant kött. Men det har ju mindre betydelse, eftersom renen ändå är död. Den har herr Wikner redan skjutit. Vi kan i alla fall inte uppväcka den. Jag ämnar inte gå så långt som att försöka mig på det. När jag talar om nöjesjakten avser jag i all synnerhet arrendejakten. Jag förstår mycket väl, herr Wikner, att det behövs en viss avskjutning, och jag vill att kompetenta människor skall sköta denna. Det går säkert att ordna, och det var just den saken som denna utredning skulle utreda. I fråga om uttrycket herremansjakt undrar jag, herr Wikner, om det ändå inte i begreppet jakt ligger en viss herremansattityd. Här har jag i min hand möjlighet att bestämma: den där haren skall få leva, men den där skall jag klippa. Herr Wikner har nog inte kommit underfund med det, men däri ligger något av en herremansattityd. Fundera på det ett slag, herr Wikner! Jag tycker att det är trist att debatten ändå blev sådan att herr Grebäck vill släta över och säga att det inte är så fruktansvärt. Är det fruktansvärt eller icke, herr Grebäck, när man binder en sugga så att hon inte kan röra sig när hon skall föda ungar? Det finns ingen väg tillbaka, säger herr Grebäck. Vi står inför valet: fortsatt rationalisering med fortsatt djurplågeri eller en väg tillbaka där vi avskaffar djurplågeriet. Vilken väg följer herr Grebäck? Jag har lätt för att välja, ty jag anser att det måste finnas en väg — kalla det gärna en väg tillbaka. Men det är väl ingen väg tillbaka om vi får ett bättre djurskydd. Då är det en väg framåt. Såväl profitintresset som rationaliseringen och annat får vika för detta, ty det är ett intresse som står över det hela. Sedan frågar herr Grebäck om jag har varit i dessa stallar. Ja, jag har varit i djurstallar, och jag har varit och tittat på hönsfabriker. Egentligen är det en rätt onödig fråga, ty man kan ta avstånd från mycket här i världen utan att ha sett det med egna ögon. Jag vet inte om det exempel jag nu anför är litet grovt, men jag kan inte komma på något bättre. Jag såg aldrig Hitlers koncentrationsläger och var aldrig i något sådant men jag kan ändå ta avstånd från dem. Jag kan ta avstånd från det djurplågeri som förekommer i våra djurstallar utan att ha sett det. Det är fruktansvärda förhållanden, herr Grebäck, och det måste ändras, det är ett intresse som står över de andra intressena.
Herr talman! Det var ingen felsägning om herr Sjöholm trodde det. Man har faktiskt rätt att efter inhämtat tillstånd även skjuta vildren. Jag hade kunnat nämna även rådjurssadel som en ännu mera begärlig viltdjursrätt. Det måste finnas variationer även för herr Sjöholm.

Herr talman! Tiden medger inte att jag undervisar herr Sjöholm i husdjurslära, men privat skulle jag kunna görå det vid något lämpligt tillfälle. Herr Sjöholm frågar mig om det är djurplågeri eller inte att hålla en sugga i en grisningsram. Nej, det är inte djurplågeri! Om vi nu skall tala om så här jordnära ting, måste jag omtala att en sugga när hon skall grisa ofta får »grisningsfeber>. Om hon då får röra sig fritt i boxen, hugger hon utan vidare ihjäl sina egna smågrisar. Hon kan då bita ihjäl hela kullen ty hon blir fullständigt vansinnig och rusar än hit än dit. Ligger hon i ramen kan hon inte göra det, utan då är hon fixerad där under grisningsperioden. Jag förstår mycket väl att en journalist, om han kommer in i ett sådant där stall och får se suggorna stå i sina grisningsramar, kan säga: Detta är någonting förskräckligt. Men inte står de där hela året utan under sintiden t.ex. kan de röra sig fritt i sina boxar eller t.o.m. få möjlighet att komma ut i rastgårdar i det fria. En okunnig person som kommer dit för att skriva ett reportage kan naturligtvis lätt tro att grisens hela tillvaro tillbringas i denna ram, men så är ingalunda fallet. Detta var bara en liten upplysning. Jag hinner tyvärr inte fortsätta lektionen nu.
Herr talman! Att jag instämde med herr Sjöholm berodde på att jag ansåg att hans reaktion mot djurplågeri över huvud taget borde få vårt stöd i allra högsta grad. Här är det inte fråga om vare sig rensadel eller något annat sådant; att tala om det är att komma bort från ämnet. Vad det här gäller är bl.a. det problem som kommit till synes i tidskriften Industria, där man skriver: »Är dödsplågade djur lämplig människoföda? Den moderna stordriften i djuruppfödning är på många håll ett: helvete för djuren och ett dödligt hot mot folkhälsan. Höns, broilers, svin packas i tusental utan chans att röra sig normalt, får benskador, stressjukdomar, cancer. För att överleva till slaktögonblicket ges de: ständigt antibiotika med följder för människan som många forskare bedömer som livsfarliga.» -— »Är detta värdigt Sverige?» frågar författaren i Industria. Visst har vi lågar, men lagars styrka och innehåll ligger i deras tillämpning. Det var därför med stor tillfredsställelse jag i går hörde jordbruksminister Bengtsson varmt tala för att man skulle försöka skapa effektivitet på detta område. Vi bör nog komma ihåg att om vi driver rationalisering och ekonomi dithän att 'vi gör tillvaron för djuren i dagens djurfabriker till ett helvete, är vi inne på orimliga vägar. Herr Grebäck talar om djurstallar i Uppland eller i Skåne, och vi kan utan tvivel i båda landskapen hitta djurstallar som är hygieniska och fina att se på. Men: vi människor vill ha ett 'visst utrymme, och vi har ansett uppfyllandet av denna önskån vara ett uttryck för ett kultursämhälles ' utveckling. För varje gång vi har försökt skapa bättre förhållanden för människors tillvaro har vi emellertid vidtagit en rationalisering, som gjort att' dessa stackars djur, som skall leva i sina stallar under flera månader, har fått ett helvete. Det är denna ut veckling jag reagerar mot, och det är därför jag vill uttala den förhoppningen att tillsynsmyndigheterna verkligen gör en kraftinsats för att klara upp situationen. Den veterinärmedicinska forskningen skall vi hälsa med tillfredsställelse, men själva tillvaron har ändå för djur såväl som för människor väsentlig betydelse. Vi har fått en upprustning i fråga om de djur vi använder för vetenskaplig forskning; vi borde också se till att vi får en annan inriktning på hela denna fabrikation av djur, som nu måste leva under förhållanden som är ovärdiga en kulturnation.
Herr talman! Jag hoppas att det står klart för kammarens ledamöter att tredje lagutskottets hemställan är ett uttryck för ett djupt engagemang i dessa frågor och att vi vill medverka till att skapa ett djurvänligare klimat över huvud taget. Vi måste emellertid vara realister och kombinera utveckling med djurskydd. Det är heller ingenting annat jag har talat för. Med tanke på jordbrukspolitiken inför 1970-talet borde vi ha kommit så långt i debatten att vi erkände att det är skillnad mellan industriproduktion och jordbruksproduktion, att jordbruksproduktion är hälften biologi och hälften teknik. Vi får dra konsekvenserna av att vi har med levande materia att göra, och konsumenterna får vara beredda att betala kostnaderna. Då behöver det inte heller bli nödvändigt att industrialisera djurhållningen i vårt land hur långt som helst. Vi inom jordbruket har inte bett om denna utveckling utan omständigheterna har drivit fram den. Vi har tvingats till detta för att kunna följa med i utvecklingen.
Herr talman! Herr Grebäck bestred till min ledsnad att det var djurplågeri att behandla suggor på detta sätt men sade att det var nödvändigt, annars bet de ihjäl sina ungar. Innan man hade detta system borde väl då grisstammen ha dött ut, men den lever kvar, så det gick alltså att hålla den vid liv även utan dessa tortyrredskap. Herr Grebäck talar om husdjurslära och att han skall undervisa mig. Jag vill nog hellre att herr Grebäck undervisar mig om jordbrukets lönsamhet, så kan jag undervisa herr Grebäck om djurskydd och hänsyn till djuren. Jag begriper inte riktigt vad herr Wikner menar och det är kanske lika bra. Jag förstod bara att han levererar olika sorters sadelstekar till hotellet i Sveg, och det får han väl fortsätta med, tills vidare.
Herr talman! Vi är väl ganska överens om att vi skall ha ett djurskydd. Jag tror inte det finns några delade meningar på den punkten. Frågan gäller hur man skall kontrollera efterlevnaden av den lag som vi har för närvarande. Jag tror i likhet med herr Grebäck att den efterlevnaden i stort sett — jag säger i stort sett, ty det finns undantag — är bra. Jag begärde emellertid ordet i anledning av att herr Lundberg citerade Industria, som har haft en artikel om bland annat broilerproduktionen. Jag har i dag haft en diskussion med generaldirektören i veterinärstyrelsen Björkman och ställde frågor till honom angående bakgrunden till denna artikel och vilken vikt man kan tillmäta den. Han svarade att det inte finns något som helst belägg för att någonting är sanning i Industrias artikel. Det finns ingenting som säger att man får in cancer bland broilers och att leukos är en sjukdom som i första hand drabbar gamla höns. Det finns ingenting som bevisar att man har sjukdomar som är överförbara mellan djur och människor. Han beklagade livligt Industrias artikel. Jag skulle tro att chefen för veterinärstyrelsen måste anses lika sakkunnig som författaren av artikeln i Industria. Det är klart att vi skall ha ett tillfredsställande djurskydd. I en proposition som förelagts riksdagen föreslås bland annat att en veterinärmedicinsk nämnd skall knytas till veterinärstyrelsen. Det skall också finnas möjlighet för varje hälsovårdsnämnd att anlita veterinärmedicinsk expertis. Jag tror i likhet med herr Grebäck att det är bättre att lösa frågan på det sättet än att koppla in polisväsendet: Däremot måste jag polemisera något mot herr Grebäck när han försöker dra in jordbrukspolitiken i denna debatt. Han säger bl.a.: Vi i centerpartiet har varit emot djurfabriker; vi har aldrig accepterat dem. Jag tror att man kan räkna de s.k. djurfabrikerna på ena handens fingrar. Den huvudsakliga produktion — även i stordrift — sker i familjejordbruk. Om det alltså förekommer några avigsidor i detta avseende så gäller det nog inte bara den utan areellt underlag drivna produktionen.
Herr talman! Jag vill till" herr Persson i Skänninge säga att: det väsentliga i detta sammanhang inte är vad generaldirektören har för tillvaro och hur han lever. Vad han tycker är också ovidkommande i detta sammanhang. Vad Industria sysslade med var frågan: Hur har djuren det? Har herr Persson verkligen rest runt i detta lahd och sett även på de modernaste djurstallarna och hur tätt djuren där står? Hur många djur skulle det inte få rum i generaldirektörens vardagsrum! Och hur många människor anser man skall bo på motsvarande utrymme? Det är fel av herr Persson att göra detta till en veterinärmedicinsk fråga. Sjuka djur skall liksom sjuka människor ha den skötsel de behöver. Men det gäller också för. oss att skapa den tillvaro både för människor och djur som det anstår ett kultursamhälle. Det är om djurens tillvaro som artikeln i Industria handlar. Det skulle förvåna mig om generaldirektören bedömt denna fråga så lättsinnigt som herr Persson vill göra gällande. I varje fall hoppas jag att detta skall skaka om dem som har tillsynen över detta område, så att även djuren får en något mer rimlig och human tillvaro än de för närvarande har.
Herr talman! Jag har aldrig gjort anspråk på att kunna övertyga herr Lundberg om vem som har rätt. Herr Lundberg kommer alltid att tro att Industrias ledare har rätt i denna fråga. Jag har sagt att jag inte har någon egen uppfattning. Jag har frågat generaldirektören för: den . myndighet som borde känna till saken: Är det riktigt — det påstås nämligen i Industrias ledare — att broilern har cancer som kan överföras till människan?

Herr talman! Eftersom tredje lagutskottets utlåtande nr 18 saknar reservation måste jag som motionär och med tanke på ärendets stora principiella betydelse och även med hänsyn till att frågan inte varit föremål för riksdagsbehandling sedan 1952 framhålla några synpunkter. I en kungörelse blev det 1952 stadgat att den 'som ofta anlitar resebyrå i samband med resa i statens ärende, eller i verksamhet för vilken kostnaden helt eller. till övervägande del bestrides av statsmedel, skall där så utan olägenhet kan ske hänvända sig till statens: järnvägar tillhörig resebyrå. Jag har tillsammans med herr Åkerlund i första kammaren väckt en motion där vi hemställer om en ändring av denna bestämmelse. Efter andra världskriget har de statliga strävandena gått ut på att skapa förutsättningar för friare konkurrens inom näringslivet. Åtgärder har vidtagits för att motverka sådana konkurrensbegränsningar som ur samhällets synpunkt anses icke önskvärda. Jag vill erinra om att affärsverksutredningen, som förra året avlämnade sitt betänkande »Ekonomi, konkurrens och effektivitet» uttalade sig för principen om konkurrens på lika villkor. Ur det betänkandet kan man hämta flera citat, exempelvis detta: »För att detta ökade konkurrensinslag skall medföra den önskvärda effektivitetsstimulansen krävs emellertid att affärsverken får konkurrera med enskilda företag på möjligast lika villkor.» Herr talman! En fri konkurrens är den bästa garantin för effektivitet i det ekonomiska livet. Konkurrensbegränsningar, som vi i detta ärende verkligen har ett exempel på, innebär att prissystemet inte fungerar på det sätt som fordras för effektivitet i resursanvändningen. Priserna kan bli högre än nödvändigt. Kostnadsmedvetandet minskar. Vidare vill jag framhålla att resebyråbranschen är en servicebransch, som bör verka med den stimulans som fri konkurrens innebär. Hur motiverar då utskottet sitt nej till den fria konkurrensen i det här hänseendet? Låt mig först säga att det förvånar mig att inte utskottet remitterade ärendet till näringsfrihetsombudsmannen. Jag är övertygad om att ett remissyttrande från honom hade varit av stort värde för utskottsbehandlingen. Än mer förvånande är följande uttalande av utskottet: »Eftersom statens företagsamhet bör ses som en enhet är det — — naturligt att statsverkets egna resebyråer i första hand anlitas för resor, som bekostas av statsmedel.» Hur skall detta tolkas? Menar utskottet verkligen att denna princip skall gälla på alla andra områden, när statens företagsamhet, såsom man säger, bör ses som en enhet? För övrigt frestas man också ställa en annan fråga. Vad är det för fel på SJ:s resebyråer? Kan inte dessa statliga resebyråkontor erbjuda konsumenterna låga priser och god service, eftersom man måste tillgripa tvångsåtgärder för att dirigera en grupp konsumenter till denna resebyrå? Skall vi verkligen vara med om. att ge SJ:s resebyrå med alla sina anställda ett sådant underbetyg? Nej, herr talman, låt oss lita till denna resebyrås förmåga att klara sig i den fria konkurrensen. Det kan ske genom att. kammarens ledamöter röstar för bifall till motionernas hemställan. Jag yr

Herr talman! Som framgår av utskottets hemställan har herr Wennerfors inte fått något stöd för sin uppfattning, inte ens av sina egna partikamrater inom utskottet. Utskottets ledamöter har helt enkelt funnit det naturligt att statens tjänstemän vid sina resor skall utnyttja den statliga resebyrå som finns. Herr Wennerfors säger att fri konkurrens är bäst för effektiviteten. Jag är inte övertygad om att detta alltid stämmer, i varje fall inte på det här området. Vid stora ämbetsverk som arbetsmarknadsstyrelsen eller socialstyrelsen, vilka har massor av tjänstemän ute på olika slags tjänsteresor, förmodar jag — utan att ha kontrollerat detta — att det finns en avdelning som granskar reseräkningar och beställer biljetter etc. Nog är det väl ganska rationellt och effektivt att detta sker på ett ställe och att staten så att säga gynnar sitt eget företag. Jag frågar mig om det skulle kunna förekomma i ett privat företag, att en avdelning med tanke på att främja konkurrensen så att säga handlade vid sidan av andra avdelningar inom företaget, om nu dessa andra avdelningar tillhandahåller liknande tjänster av olika slag.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

Herr talman! I utskottets utlåtande nr 6 har utskottsmajoriteten gjort vissa uttalanden som synes förtjäna en kommentar. Dessa uttalanden, som också återfinns i den motion, som behandlas i sammanhanget, är följande. Man säger sålunda att en försöksladugård för 80 mjölkkor och ett 100-tal ungdjur samt fårhus för omkring 300 tackor uppförts vid Röbäcksdalen som en följd av 1962 års riksdagsbeslut om förläggning av trädgårdsoch husdjursförsöksstationerna till Röbäcksdalen. Vidare säger man att en utvidgning av åkerarealen vid anstalten också blivit nödvändig till följd av nämnda beslut. Dessa uttalanden inger lätt den föreställningen att vad som skett i fråga om nybyggnader och utvidgning av åkerarealen vid Röbäcksdalen endast är ett fullföljande av riksdagsbeslutet 1962.

Men jag frågar utskottets talesman: Har då riksdagen sagt A i detta fall? I alla händelser har inte jag funnit att så är förhållandet. Vad innebär det livligt åberopade riksdagsbeslutet 1962? Läser man den reservation som är fogad till jordbruksutskottets utlåtande nr 14 år 1962, finner man det uttalande som riksdagen anslöt sig till.

Detta är sålunda vad riksdagen anfört i denna fråga. Det är svårt att få detta uttalande att rimma med vad utskottet och motionärerna framhållit om nödvändigheten av att till följd av 1962 års riksdagsbeslut utvidga markarealen vid Röbäcksdalen. Enligt min mening är det alltså helt klart att riksdagen inte alls sagt A i denna fråga. Någon anledning för riksdagen att säga B finns således inte. Dessa förhållanden hindrar givetvis inte att lantbrukshögskolan kunnat anse sig ha skäl att för sin försöksverksamhet göra både nybyggnader och markinköp. Medel har kunnat utverkas för bl a. nämnda marktillköp.

Detta är förmodligen också sant, men som alla vet föreligger ett otal anspråk på medel för angelägna ändamål som emellertid inte kan tillgodoses i den snabba takt vederbörande myndigheter och organ själva ofta anser nödvändig. Kungl. Maj:t, som haft tillfälle att pröva vederbörande anslagsäskanden, har uppenbarligen inte, med ledning av de informationer budgeten bygger på, funnit tillräckliga skäl att förorda ett anslag till ifrågavarande åtgärder vid Röbäcksdalen, vilket givetvis skulle ha gått ut över anslag till något annat angeläget ändamål. Såvitt jag kan finna har för riksdagen inte presenterats sådan ytterligare information i detta ärende som ger belägg för att just detta anslagsändamål, hur behjärtansvärt det än är, skulle vara det som framför andra bör tillgodoses när det gäller att gå utöver den föreslagna utgiftsbudgetens ram för nästa budgetår. Om däremot de föreslagna åtgärderna kan infogas i beredskapsarbeten, som kan bli erforderliga, synes givetvisingen erinran kunna riktas häremot. Beredskapsarbeten har tidigare måst anordnas vid Röbäcksdalen, och det kan väl inte hållas för helt otroligt att behov av dylika arbeten kan uppkomma återigen. Nu ifrågavarande arbeten förefaller kunna tjäna som en god reserv för ändamålet. Det finns ju också den möjligheten att domänverket, under vars markfond — lägg märke till det! — ifrågavarande markinnehav finns upptaget, kan utföra arbetet. Sammanfattningsvis får jag sålunda uttala att riksdagen genom tidigare beslut ej nödvändiggjort förevarande markinvestering, att materialet för ett anslagsbeslut nu är alltför knapphändigt och att slutligen möjligheter synes föreligga att de ifrågasatta arbetena kan komma till stånd utan denna anslagsanvisning från riksdagens sida. En fördel med det sistnämnda är dessutom att arbetena då kan komma in som ett led i en planerad verksamhet och ej som ett lösryckt — tillåt mig säga det — hugskott i budgetens utkanter. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande nr 6 fogade reservationen.

Herr talman! Först vill jag göra herr Eskilsson uppmärksam på att Röbäcksdalen är en filial till lantbrukshögskolan och alltså en statlig inrättning. Det finns därför ingen anledning ifrågasätta att man där har laborerat utanför sina befogenheter och saboterat sitt verksamhetsprogram. Det är nu 20 år sedan riksdagen första gången fattade beslut om den centrala forskningsoch försöksanstalten Röbäcksdalen. år 1962 utvidgades programmet för anläggningen, men inte ens 1949 års program är ännu uppfyllt. Man kan alltså med fog påstå att det inte har visats någon större brådska därvidlag; det har tvärtom gått anmärkningsvärt trögt att färdigställa anläggningen. Under de senaste två åren har dock betydande insatser gjorts; Som herr Eskilsson nämnde har sålunda en försöksladugård för 80 kor och 100 ungdjur samt ett fårhus för 300 tackor uppförts. Det rör sig där om en investering på i runt tal 3 miljoner kronor. Dessutom har det äntligen blivit möjligt att genomföra den markförstärkning som var en förutsättning för den utbyggnad som beslöts 1962. Den förstärkningen har kunnat göras under medverkan av domänverket, och man har därigenom kunnat förvärva ytterligare 80 hektar åkerjord. Markkompletteringen har som sagt varit nödvändig för att hålla försöksdjuren med foder. Men den mark som tillförts anläggningen befinner sig i så miserabelt skick att den inte kan brukas utan genomgripande grundförbättringsåtgärder. Den har under många år delvis legat i vanhävd och är dessutom splittrad på ett otal småtegar med lövalléer längs dikena. Området måste täckdikas och planeras för att över huvud taget bli användbart. Lantbrukshögskolan har i årets petita begärt anslag för att kunna genomföra förbättringsarbetena. Det är också rimligt att man om man investerat flera miljoner. kronor i byggnader och mark, också skall få nyttiggöra dessa investeringar genom att säkra den grundläggande förutsättningen, nämligen tiliförseln av foder för de djur som man skaffat. Att inte göra det är ungefär lika obetänksamt som att först gödsla och bruka sin åker samt iordningsställa den för sådd men sedan inte kosta på utsädet. Herr Eskilsson skiljer sig faktiskt ge nom vad han nu sagt från de övriga reservanterna. Dessa anför att de i sakfrågan är ense med utskottsmajoriteten om att inte ifrågasätta investeringens angelägenhet och nödvändighet. Man förklarar t.o.m. följande: »Av denna areal är 68 ha odikad och omöjlig att bruka utan systematisk täckdikning. Utöver denna dikning behövs viss komplettering av avloppsledningar, ytplanering av fälten samt komplettering av ägovägarna. Förbättringsarbetena är en förutsättning för utnyttjandet av de redan gjorda investeringarna.» Man är således inom utskottet ense om företagets nödvändighet. Reservanternas avvikande mening har enligt reservationen gällt formerna för finansieringen av arbetet. Reservanterna säger att förbättringsåtgärderna i princip kan komma i fråga som beredskapsarbeten. Visst är det möjligt, teoretiskt sett, men reservanterna har bortsett från att dräneringsoch. planeringsarbeten av den karaktär det här gäller måste utföras på ofrusen mark, således sommartid. Under sommaren pågår knappast några beredskapsarbeten, allra minst i umeåområdet, som ur arbetsmarknadssynpunkt är den bäst försörjda delen av Västerbotten. Reservanterna anser vidare att domänverket kan bekosta förbättringsarbetena, eftersom den mark som skall täckdikas vid Röbäcksdalen finns upptagen under domänverkets markfond. Detta torde vara den minst sannolika möjligheten.

Jag tycker inte att de förtjänar vidare bemötande. Om vi nu är ense om att det förbättringsarbete som det här är fråga om är nödvändigt och dessutom ense om att därtill krävs statsmedel i någon form, är det väl också rimligt att medel an visas på sådana vägar att arbetet kan verkställas vid tidpunkt som beslutas. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är förståeligt att herr Lundmark kände sig nödsakad att argumentera på det sätt han gjorde. Han erinrade om de 20 år som har gått. Han skulle gärna också kunnat upplysa kammaren om när markförvärvet skedde och vem som förvärvade marken, men det uraktlät herr Lundmark att göra. Jag tycker det är hederligt att låta kammarens ärade ledamöter få del av sakskälen kring denna affär. Som jag sade redan i mitt första anförande har jag ingenting att invända emot markförvärvet försåvitt marken är erforderlig för att stallföda djurbesättningen. Jag har inte lyckats konstatera när uppförstoringen av djurbesättningen gjordes och vem som anmodade Röbäcksdalen att verkställa tillskottsinköpen av djur men det är kanske en fråga av mindre betydelse — jag skulle gissa att det var lantbrukshögskolan. Det är kostnaderna för iordningställandet av marken som jag anser vara orimligt höga. Enbart den ifrågasatta planeringen, dikningen och iordningställandet av vägar kostar över 4000 kronor per hektar. Är verkligen jordbruksjorden i Västerbottens län så värdefull? Det sägs att Röbäcksdelen måste se till att bli självförsörjande när det gäller foder till djuren. Men man har ju under minst sex års tid köpt foder från annat håll, och jag föreställer mig att man skulle kunna, utan att smita förbi Kungl. Maj:ts förslag, under ytterligare ett eller ett par år göra detta tills Kungl. Maj:t hunnit granska sakförhållandena på ett bättre sätt. Hade man hållit sig till den av riksdagen tidigare beslutade djurbesättningen, tror jag inte foderbristen skulle blivit särskilt stor. Jag är närmast förvånad över att herr Lundmark lyckades i utskottet göra detsamma som reservanterna gjorde 1962. Vi lyckades då förvilla kammarens ledamöter så att de frångick utskottsmajoritetens förslag och följde oss. Jag skulle vilja förutsätta att kammarens. ärade ledamöter kommer på samma idé i dag!
Herr talman! Jag lyssnade mycket uppmärksamt på herr Eskilsson och fann att det var någonting i hans anförande som inte stämmer. Herr Eskilsson sade att det inte är nödvändigt att man ger Röbäcksdalen den ytterligare förstärkning i fråga om mark som föreslagits. Det antal djur som skall finnas vid Röbäcksdalen har fixerats och den mark som finns är tillräcklig för ändamålet, menade herr Eskilsson. Men när herr Eskilsson utvecklat det temat en stund upptäckte han att dessa förbättringsarbeten — något som för övrigt framhållits i den reservation för vilken herr Eskilsson är talesman — är en förutsättning för att de redan gjorda investeringarna skall kunna utnyttjas. Herr Eskilsson bytte då helt plötsligt sida och hamnade i princip och i sak på samma linje som vi motionärer och utskottsmajoriteten. Och i sitt senaste lilla inlägg bekräftade herr Eskilsson att om anläggningen skall kunna utnyttjas på ett riktigt sätt måste de föreslagna åtgärderna vidtagas. Jag förstår herr Eskilsson. Han är som vi alla andra medveten om att i en tid då man söker aktualisera rationaliseringen inom jordbruket genom KR-jordbruk och större enheter, så är det angeläget att det i Norrland finns en institution som kan driva en förebildlig verksamhet. Till denna institution skall jordbrukarna kunna vända sig när de önskar information om hur de skall driva sina jordbruk på ett rationellt och ur samhällets synpunkt riktigt sätt. Detta är vi alltså helt överens om. Det som ur reservanternas synpunkt skiljer oss åt hänger på en mycket skör tråd. Det står i reservationen att utskottet har erfarit att dessa arbeten kan komma till stånd utan att man tar medlen över budgeten. Herr Eskilsson talade om domänstyrelsen, men framför allt föresvävar det honom kanske att man skall ta AMS-medel till hjälp. Sådant har förekommit. Jag vill fästa herr Eskilssons och kammarens uppmärksamhet på att detta skedde vid en tidpunkt då vi hade en besvärlig sysselsättningssituation även i umeåregionen. Det har vi inte just nu, framför allt inte på sommaren, och det skall vi vara glada för. Jag vet inte varifrån utskottet har fått detta. När jag hörde talas om denna erfarenhet, tog jag mig friheten att ringa till en person som har större erfarenhet av dessa frågor. Jag frågade honom om förutsättningarna till AMS bidrag för arbetet i fråga. Han svarade att det visste han inte. Men en sak visste han. Det hade ansökts om AMS-medel för att anlägga vattenoch avloppsledningar i röbäcksområdet, som är nödvändigt för att den bostadsbebyggelse som där exploderar fram skulle kunna utföras, men det blev nej — därför att arbetsmarknadsförhållandena = bedömdes vara sådana att de icke motiverade beredskapsarbete. Det var dock fråga om vinterarbete. Arbetskraftssituationen — blir ännu oförmånligare för beredskapsarbeten till sommaren, och de ifrågavarande arbetena måste utföras medan det är barmark. Jag bedömer det som helt ogörligt att detta arbete skall kunna utföras inom rimlig tid, om man skall krypa fram på det sätt som reservanterna förordar. Jag är ledsen att behöva säga det till herr Eskilsson, men det är nödvändigt att göra det. Jag tycker nu att det hela är en aning genant. Man har givit Röbäcksdalen förutsättningar att köpa mark av staden och andra markägare. Marken är förvärvad. Den har legat obrukad och ser ut som ett slags vildmark. En rationell jordbruksdrift vid anstalten är inte möjlig därför att den maskinpark, som man också fått tack vare statens bidrag, inte kan utnyttjas på grund av att marken är så illa splittrad. En arrondering är nödvändig och i en sådan ingår också täckdikningen. Får man inte vidta den åtgärden, herr Eskilsson, förblir förhållandena oförändrade. Jag tycker att riksdagen inte skall dra sig för att medverka till att vi får en hyfsning av denna fråga. Till sist blir det väl ändå herr Eskilsson, ur samma portmonnä som pengarna tas. Det är något av de obotfärdigas förhinder som herr Eskilsson här plötsligt gjort sig till förespråkare för.

Herr talman! Jag skall inte upprepa vad som sades i utskottet — det tycker jag är överflödigt. Men jag kan efter herr Skoglunds inlägg tillstå att vi i själva principfrågan är rätt ense — åtminstone skiljer sig meningarna inte nämnvärt åt. Det är sättet för medelsanskaffningen i detta sammanhang som vi reservanter vänder oss emot. Vi vill inte gärna tillåta att riksdagen nu som 1962 skall bli överrumplad. Jag kan också referera till vad herr Skoglund sade. Det bör påpekas att herr Skoglund i egenskap av före detta statsråd är medveten om hur lätt en ram kan sprängas för ett departement, om anslag av denna storleksordning beviljas på löpande band. Det är, herr Skoglund, glädjande att ni i Norrland för närvarande skulle ha så god sysselsättning att man icke kunde tänka sig att låta detta arbete utföras som beredskapsarbete. Jag har hört motsatsen; vid varje tillfälle man resonerar om Norrland möter man påpekanden om att det föreligger ett stort arbetskraftsöverskott och brist på arbetstillfällen. Såvitt jag förstår skulle en stor del av här ifrågavarande arbeten kunna utföras vintertid. Det är väl inte nödvändigt att omedelbart sätta i gång dem. Jag vidhåller vad jag sagt om det som skedde 1962 och skall inte ta upp tid med några citat, även om jag har debattprotokollet här och skulle kunna citera både herr Lundmark, herr Hansson i Skegrie, herr Wachtmeister och andra. Jag tycker inte att man nu skall nödga riksdagen att fatta, om inte ett förhastat, så dock ett dåligt förberett beslut. Kungl. Maj:t har inte varit i tillfälle att ta närmare del av denna fråga i samband med budgetberedningen och jag vädjar till herr Skoglund att han som före detta statsråd tar hänsyn härtill.
Herr talman! Att göra gällande att detta ärende inte har blivit prövat vid budgetberedningen är en fullständigt felaktig historieskrivning. Detta förslag har nämligen behandlats i samband med budgeten under nionde huvudtiteln, men man har där inte ansett sig kunna ta med det. Vi skall inte tala om en Ööverrump ling år 1962. Vad som då inträffade var att en person som hade en annan uppfattning hade läst en karta felaktigt, och när det blev klarlagt visste också andra kammaren vilken ståndpunkt den skulle ta — och tog den. Jag vill skynda mig att rätta en missuppfattning, som herr Eskilsson konstruerade, nämligen att jag skulle ha påstått att det inte finns någon arbetslöshet i Norrland. Jag talade om umeåregionen. För övrigt tycker jag att det skulle se litet underligt ut, om man skulle börja plocka folk från hela övre Norrland för att klara detta lilla arbete, vid Röbäcksdalen, när man kan göra det för vanliga budgetmedel med den arbetskraft som finns.
Herr talman! Till det sist sädda vill jag bara erinra om att när norrlänningar förflyttas från de egna landamärena vill man inte att de skall behöva arbeta i Sydsverige. Om man nu skulle vara tvungen att flytta norrlänningar från t.ex. Norrbotten till Västerbotten för att där utföra beredskapsarbete, är väl detta mycket närmare hemorten än t.ex. Skåne. Jag tror att norrlänningarna skulle vara synnerligen glada, om ett beredskapsarbete kunde förläggas till Röbäcksdalen. Jag skall inte ytterligare polemisera mot vare sig herr Lundmark eller herr Skoglund. Det tjänar ingenting till eftersom vi har varsin uppfattning och är låsta i våra positioner. Ändå vågar jag till sist vädja till andra kammaren att ta sig en funderare, om man inte kunde vänta ett år med denna sak och låta Kungl. Maj:t i samråd med arbetsmarknadsverket försöka lösa frågan. Jag tror inte att situationen är så brydsam som utskottets talesmän vill göra gällande.